Fru talman! Jag vill börja med att hälsa Tobias Billström välkommen in i sin nya roll som gruppledare. Jag välkomnar också att den före detta migrationsministern väljer att interpellera nuvarande migrationsminister. Tobias Billström har frågat mig om jag avser att säkra långsiktighet och förutsägbarhet genom att göra den nu gällande tillfälliga lagstiftningen permanent. Regeringen står bakom de mål för migrationspolitiken som riksdagen har fastslagit. Där framgår inte minst att den ska vara långsiktigt hållbar och att vi ska värna asylrätten. Detta är två perspektiv som regeringen arbetar mycket aktivt för både i Sverige och i EU. Det svenska regelverket anpassades efter hösten 2015 tillfälligt till den miniminivå som gäller enligt EU-rätten och internationella konventioner för att kraftigt minska antalet asylsökande till Sverige. Samtidigt skulle kapaciteten i mottagandet och etableringen förbättras. Åtgärderna har tillsammans med politiska förändringar i andra länder och inom EU gjort att betydligt färre personer sökte asyl i Sverige såväl under 2016 som hittills under 2017, jämfört med 2015. Situationen i mottagandet är bättre och under kontroll, även om det fortfarande finns utmaningar. Regeringen arbetar också mycket aktivt för att få till stånd ett asylsystem inom EU där alla medlemsstater solidariskt delar på ansvaret att ta emot människor i behov av skydd. Systemet ska vara effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten. Utfallet av de förhandlingar som nu pågår i EU om reformen av det gemensamma asylsystemet kommer att ha en inverkan på vår lagstiftning. Hur och i vilken omfattning är svårt att säga i dagsläget eftersom det är oklart när förslagen kommer att kunna antas och träda i kraft. Den tillfälliga lagen gäller till och med den 19 juli 2019. Regeringens bedömning är att begränsningarna i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige behövs under högst tre år. När lagen har varit i kraft i två år kommer regeringen att bedöma behovet av att den gäller även under det sista året av giltighetstiden. Regeringen har visat i konkret handling att vi står för att försöka hitta breda och långsiktiga lösningar på stora utmaningar. Det gäller inom migrationspolitiken men även på andra områden. Det är glädjande om Moderaterna och andra partier i Sveriges riksdag delar den ambitionen.

Fru talman! Först och främst vill jag tacka statsrådet för svaret och för hennes ord. Det är första gången vi möts här i kammaren, men det är säkerligen inte den sista. Det är viktigt att minnas att migrationspolitik bör präglas av långsiktighet för att vara framgångsrik. Det har ju, som statsrådet säkert är medveten om, inte precis varit den här regeringens paradgren i och med att statsrådets chef Stefan Löfven under hösten 2015 tydligt visade att han inte var situationens herre. De tvära kasten mellan uttalanden av typen "Mitt Europa bygger inte murar" och motsatsen någon månad senare gav inte då och ger inte heller nu anledning till tillförsikt eller förtroende för regeringens migrationspolitik. Kan man så lättvindigt lägga om kursen 180 grader, från en riktning till den fullkomligt motsatta, får man nog acceptera att denna kammare - vars förtroende regeringen är beroende av för sin existens - ställer frågor om hållbarheten i den förda politiken. Det är därför med oro vi ser på vart Socialdemokraterna är på väg i frågan om de permanenta uppehållstillstånden. Med facit i hand kan vi se att hösten 2015 var ett direkt resultat av Stefan Löfvens och Socialdemokraternas vägval 2014. I regeringsförklaringen ansåg man, helt i onödan, att Miljöpartiets principer för asylpolitiken skulle få styra. Socialdemokraterna valde detta själva, utan tvång från någon annan. Resultatet blev att ingenting gjordes under ett helt år vad gäller policyutveckling och förberedelser som kunde ha mildrat 2015 års enorma inströmning till Sverige. Ändå stod Stefan Löfven här i kammaren under partiledardebatten den 11 oktober och hävdade att man "har lagt om den flyktingpolitik som var ohållbar och som grundades under den borgerliga regeringen". Påståendet är helt fel i sak - den socialdemokratiska regeringen gjorde alltså ingenting under ett helt år, det vill säga hela det år som gick mellan tillträdet 2014 och hösten 2015. När politiken lades om skedde det på initiativ av Moderaterna och riksdagens samtliga partier minus Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Så någon initiativkraft var det alltså inte tal om. Regeringen och migrationsministern är nu oförmögna att svara på frågan vad man egentligen vill göra när den tillfälliga lagen om begränsningar att få uppehållstillstånd löper ut. I stället hänvisar migrationsministern till utvärderingen i juli 2018. Men en långsiktigt hållbar migrationspolitik innebär bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och skarpa försörjningskrav när det gäller anhöriginvandring. Varför vill inte migrationsministern sträva mot en hållbar lösning av flyktingpolitiken? Det är min fråga.
Fru talman! Jag vill inleda mitt inlägg med att säga att om Tobias Billström har frågor till Stefan Löfven - han hade flera stycken - ska han i så fall ställa en sådan interpellation till statsministern. Jag känner mig helt trygg med de beslut som regeringen har tagit och med statsministerns hållning och med de anföranden som han har hållit om migrationspolitiken. Inför debatten har jag läst på lite grann. Jag har tagit del av en artikel i Aftonbladet. Före detta migrationsminister Tobias Billström är synnerligen frispråkig om den tid då han själv innehade det ansvaret under Fredrik Reinfeldts statsministertid. Då var det en konflikt mellan "öppna våra hjärtan" och uttalandet från Billström. Redan 2012 gick det att se att det fanns saker i EU:s närområde som inte var bra. Det hade varit bra om flykting och migrationspolitiken hade lagts om, och Tobias Billström önskar att det hade skett tidigare. Jag skulle möjligen kunna interpellera Billström om varför han ingenting gjorde, om han nu förutsåg allt detta. Men jag ska hålla mig till det läge som vi har i dag. Regeringen har under dessa år arbetat väldigt mycket med att skapa ordning och reda i asylprocessen. Det är naturligtvis en enorm utmaning efter 2015 då det kom 163 000 asylsökande till Sverige. Rätten att söka asyl är grundläggande, och den värnas väldigt varmt av regeringen. Jag vill passa på att ställa en fråga till Tobias Billström. Interpellationen handlar om att Moderaterna och Tobias Billström vill att vi permanentar den tillfälliga lagen. Eftersom jag har sagt att jag tycker att det är viktigt med breda överenskommelser undrar jag om Tobias Billström kan svara också för de övriga borgerliga partierna. Är det de borgerliga allianspartiernas uppfattning eller är det bara en moderat uppfattning att man vill permanenta den tillfälliga lagen? Jag tycker att regeringen på alla sätt har vidtagit och vidtar ett antal kraftfulla åtgärder för att vi på alla sätt ska värna asylrätten. Återigen ser jag gärna att vi hittar så breda samförståndslösningar som möjligt. Men för att vi ska komma fram här krävs det också att vi är beredda att lyssna på varandra både mellan de borgerliga partierna och mellan regeringen och de borgerliga partierna.
Fru talman! Det gläder mig att statsrådet har gått tillbaka, tittat i arkiven och konstaterat vad jag har tyckt och tänkt i dessa frågor. Men statsrådet har kanske inte riktigt dragit den naturliga slutsatsen. Det stämmer att det 2012-2013 fanns information tillgänglig som visade att det byggdes upp mycket stora grupper av människor i Turkiet som säkerligen ville ta sig till Europa. Det är också välkänt att jag stod för en annan uppfattning än vad min dåvarande chef gjorde och att jag gav uttryck för den offentligt. Men statsrådet Heléne Fritzon kanske minns vad hennes nuvarande chef tyckte om den uppfattningen och vad Stefan Löfven kallade det som jag gav uttryck för i artiklarna. Han kallade det för en inhuman politik. Minns Heléne Fritzon det? Minns Heléne Fritzon att Socialdemokraterna fördömde precis samma politik som man sedan själv drev i regeringsställning? Jag skulle vara försiktig med att dra de slutsatserna. När det gäller frågorna till mig ska jag besvara dem, men jag vill gärna erinra statsrådet om att det inte riktigt är hennes uppgift att ställa frågor till mig. Hon är här för att bli utfrågad om hennes och regeringens politik. Min och Moderaternas uppfattning är att vi måste ha en helt annan inriktning på europeisk asylpolitik än vad vi har i dag. Under de år som jag var verksam som migrationsminister var mycket av arbetet i rådet och i kommissionen inriktat på harmonisering, på att minska avståndet i frågor om mottagande, asylprövning och återvändande mellan EU:s medlemsstater. Om vi ska klara framtiden och hantera utmaningarna krävs det ett etablerande av ett kvotflyktingsystem. Förhandlingar pågår om ett EU-gemensamt asylsystem, men när ett sådant kan träda i kraft är oklart. Sverige behöver en migrationspolitik som kan fungera och som är hållbart oavsett när ett nytt asylsystem kan träda i kraft. För att skapa ett hållbart mottagande, för att upprätthålla förtroendet och legitimiteten i asylsystemet behöver asylprocessen präglas av ordning och reda. Vi behöver ha tydliga regelverk som skapar förutsättningar och förutsägbarhet. Ett sätt att skapa en sådan långsiktighet och förutsägbarhet är att åtgärder såsom tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring blir permanenta och gäller även efter det att giltighetstiden av den tillfälliga lag som nu gäller har gått ut. Jag har fortfarande inte fått svar på min ursprungliga fråga om statsrådet anser att man ska säkra långsiktigheten och förutsägbarheten genom att göra den nu gällande tillfälliga lagstiftningen permanent. Det är den centrala frågan för kvällens debatt, och det är Heléne Fritzon som är statsråd och migrationsminister numera, inte jag.
Fru talman! Det är klart att jag får lov att i interpellationsdebatten vara nyfiken på den fråga som Tobias Billström som moderat ställföreträdare ställer, det vill säga om det är fler borgerliga partier som tycker att man ska permanenta den tillfälliga lagen efter 2019. Det är nämligen det som debatten handlar om. Jag noterar också att det pågår en diskussion om att ni också vill ta bort asylmöjligheten vid svensk gräns. Vad jag förstår krävs det ytterligare samtal mellan era partier. Jag har mycket tydligt svarat på frågan, nämligen att den tillfälliga lagen gäller fram till juli 2019. Regeringen har för avsikt att återkomma med en avstämning under 2018. Det fokus som jag som minister och regeringen i övrigt har är ju att de pågående EU-förhandlingarna är väsentliga för den ordning och den hållning som Sverige kommer att ha framöver. Vi står inför att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet. Där välkomnar vi en ökad harmonisering. Vi understryker vikten av en jämnare och mer solidarisk fördelning bland EU:s medlemsstater. Den svenska ståndpunkten är vi i grunden överens om under förhandlingsarbetet. Det handlar om att bredda ansvarstagandet och samarbetet när det gäller migration mellan medlemsstaterna i Europa. Det handlar också om att vi vill värna om asylrätten och ta ansvar för kvotflyktingsystemet. Vi måste ha båda dessa delar för att vi på ett bra sätt ska kunna fortsätta att ta det ansvar som Sverige har tagit och kommer att ta. Vi har faktiskt tagit det största ansvaret för den globala flyktingkrisen i Europa per capita. Det pekar också Billström på i sin interpellation. Vi från regeringen vill att Sverige ska fortsätta att ta sin del av ansvaret för människor på flykt. Men det förutsätter ett fungerande asylsystem inom EU. Sverige kan ju inte avvika väsentligt från de nivåer och de regler som man i förhandlingsarbetet på Europanivå gemensamt kommer fram till. Det är det fokus som regeringen har. Min förhoppning - som jag också har uttalat i många sammanhang - är att vi under 2018 kommer fram i dessa förhandlingar. Nu har det varit en hel del val i Europa, och det förändrar också benägenheten och inställningen till att ta det gemensamma solidariska ansvaret. Men å andra sidan sker det ett aktivt och viktigt arbete i kommissionen, i EU-parlamentet, i ministerrådet och i fler sammanhang för att åstadkomma mer solidaritet. Det är den avgörande fråga som kommer att ha stor betydelse för vilka regelverk som Sverige ska ta ställning till framöver.
Fru talman! Det tycks pågå väldigt många förhandlingar just nu. För bara ett par timmar sedan publicerades en artikel på Ekots hemsida. I den står det att Socialdemokraterna pressas i fråga om de ensamkommande asylsökande barnen. Jag kan bara uppmana migrationsministern att inte ge vika på den punkten utan stå fast vid de grundläggande principer som bör prägla svensk migrationspolitik, det vill säga en individuell asylprövning. Man får heller inte göra avsteg bara för att människor skriker högt. Vi måste ha en sammanhållen migrationspolitik i det här landet. Det visade hösten 2015 väldigt tydligt. Migrationspolitiken ska vara förutsägbar och långsiktig och väga in alltifrån asylprövning, mottagande och återvändande till arbetet inom EU för ett gemensamt asylsystem. Tyvärr bidrar den nuvarande regeringen snarare till oreda på denna punkt genom det som medierapporteringen visar av de pågående samtalen om migrationspolitiken mellan de två regeringsbärande partierna. Jag noterade migrationsministerns intresse för den borgerliga alliansen. Men hon borde vara mer intresserad av det egna regeringsunderlaget i detta fall. Det är uppenbart att det finns en spricka i frågan mellan regeringspartierna. För mig och Moderaterna är det viktigt att principen om individuell asylprövning där myndigheter prövar skyddsskäl i varje enskilt förekommande fall är central i svenskt flyktingmottagande. Jag avråder migrationsministern från att börja föra en politik som avviker från denna princip. Det är av stor vikt att svensk migrationspolitik är stabil och tydlig. Det betyder mycket för vårt land. Därför vore det önskvärt om statsrådet ville svara på min fråga om regeringen har för avsikt att göra den nu tillfälliga lagstiftningen om tillfälliga uppehållstillstånd och om skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring permanent eller inte.
Fru talman! Jag vill inleda mitt sista inlägg med att tacka Tobias Billström för interpellationsfrågan. Jag har svarat på hans fråga två gånger, så jag tänker inte upprepa det hela en tredje gång. Jag tycker också att jag har varit tydlig med vad som gäller fram till 2019. På alla sätt välkomnar jag en sammanhållen migrationspolitik med så bred förankring i Sveriges riksdag som är möjligt. Av denna anledning ser jag, precis som Billström uttryckte, fram emot kommande debatter, samtal och diskussioner som kommer att gälla asylrätten och kvotflyktingssystemet. Jag hoppas också att det kommer att handla om hur vi bedriver ett långsiktigt utvecklingssamarbete för att motverka orsakerna till att människor ger sig ut på flykt. Vi talar alldeles för lite om detta. Genom vårt samarbete med FN, UNHCR och IOM gör vi skillnad när vi med kunskap och kompetens jobbar för en fredligare värld. Dessa delar ser jag fram emot att vi, partierna emellan, också framöver får diskutera i gemensamma samtal.